Herr talman! Bengt Wittbom säger att marknadskrafterna aldrig tar fel. Det tycker jag var ett påstående som var ganska avslöjande men också, tycker jag, egentligen ganska förvånande för att komma från en svensk moderat. Även om vi socialdemokrater och moderaterna har mycket olika inställning till marknadsekonomin trodde jag att även företrädare för moderata samlingspartiet i Sverige erkände att det då och då händer att man hamnar fel, om man bara litar på marknadskrafterna. Jag hoppas att jag antingen missförstod Bengt Wittbom på den här punkten eller att han — som vi alla kan göra ibland — råkade uttrycka sig slarvigt. Om vi inte på olika sätt justerar den utveckling som marknadsekonomin själv står för hamnar vi i ett samhälle som är mycket brutalt mot dem som inte har egna vassa armbågar att ta sig fram med. Om man tittar ut över världen och ser på ungdomsarbetslösheten kan man inte precis påstå att det finns något belägg för att säga att vi i Sverige, med den svenska arbetsmarknadspolitiken, skulle ha ett sämre läge än man har i andra länder. Tvärtom är det ju så att vi här i landet både när det gäller ungdomsarbetslösheten och när det gäller arbetslösheten allmänt sett står oss väl vid en internationell jämförelse. Det är ingen tröst för dem som är arbetslösa här i landet, och vi kommer aldrig i Sverige att komma undan våra egna interna problem genom att hänvisa till andra länder, men när vi skall leta efter lösningarna — vad vi skall göra för att minska arbetslösheten — är det intressant att se på förhållandena runt om i världen. Då kan vi konstatera att de länder som har betydligt lägre löner än vad Sverige har, de länder som saknar den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen, inte ståtar med bättre arbetslöshetssiffror. Arbetslösheten bland ungdomar har, som jag sade, tyvärr sina rötter ganska långt tillbaka i tiden. Det är många djupgående förändringar på arbetsmarknaden som leder till ökad arbetslöshet. Det är inte så enkelt som det framställs väldigt många gånger från moderaternas, och från Bengt Wittboms sida här i dag, att den arbetsrättsliga lagstiftningen eller löneläget skulle vara några allena saliggörande förklaringar till läget. Det är komplicerade orsakssammanhang som ligger bakom ungdomsarbetslösheten. Ungdomarna skall inte vara beroende av bidrag. Nej, det var just därför som vi införde ungdomslagen. För att hindra att ungdomar träder in i vuxenlivet som bidragstagare införde vi ungdomslagen. Jag vet inte vad Bengt Wittbom egentligen menar, när han säger att riksdagens avsikt inte var att ungdomar skulle ösas in i ungdomslagen. Riksdagens avsikt var att de ungdomar som inte fick jobb på den öppna marknaden, utbildning eller jobb med hjälp av någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd skulle få plats i ungdomslagen. Riksdagens avsikt var att vi skulle skapa ett system som täckte in alla 18-19-åringar. Om vi inte skulle ha följt det beslutet hade vi hamnat i en situation, där mängder med ungdomar hade blivit just det som Bengt Wittbom säger att de inte skall bli: bidragstagare. Man skall ha jobb på egna meriter och egna kvalifikationer. Ja visst, men vi måste se till att människor har en chans att få de här meriterna och kvalifikationerna. Tyvärr säger väldigt många enskilda arbetsgivare åt ungdomarna, att dessa inte kan få plats i företaget — jag vet ingenting om dig, du har aldrig varit ute på arbetsmarknaden. Vi kräver lönsamhet från första dagen, säger dessa arbetsgivare. För väldigt många av ungdomarna handlar det ju om att de genom ett arbete i ungdomslag har möjlighet att visa upp just sina meriter och kvalifikationer. När det gäller de frågor som Bengt Wittbom ställde, så var det en av dem som gällde den genomsnittliga arbetslöshetstiden för 18-19-åringar. Statistiken för den genomsnittliga arbetslöshetstiden är inte uppdelad så att vi kan göra redovisningar på 18-19-åringar. Sysselsättningen är högre i dag än den var när vi tillträdde. Man måste vara blind och döv — blind och död kanske t.o.m., jag vet inte — om man inte ser att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte har lett till något. Jag skulle alltså vilja säga att man måste vara blind och döv eller också väldigt okänslig för hur människor upplever sin situation, om man inte inser att arbetsmarknadspolitiken har tillfört det här landet och dess invånare väldigt många tillgångar. Vi har i Sverige en arbetslöshet som ligger lågt internationellt sett. En av de allra väsentligaste orsakerna till detta är just den svenska arbetsmarknadspolitiken. Bengt Wittbom tycker inte på det här sättet, och han är inte ensam om det. Det framgår ju också av den motion som moderaterna alldeles nyligen har lagt fram med anledning av kompletteringspropositionen, att Bengt Wittbom och övriga moderater är beredda att öka arbetslösheten. Moderaterna säger t.ex. att nu när vi har ett sådant bra konjunkturläge, och nu när industrin själv säger att den skall investera, då skall vi inte satsa närmare 1,3 miljarder kronor på tidigareläggning av statliga investeringar som regeringen föreslår och inte heller satsa 50 milj.kr. i kommunala ROT-pengar. Vad skulle resultatet bli om man följde moderaternas politik på den här punkten? Det skulle leda till en ökad arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Detta skulle dessutom få indirekta effekter — ökad arbetslöshet också bland andra grupper. Bengt Wittboms partiledare har ett antal gånger varit ute och sagt att arbetsmarknadens parter ensamma skall ta ansvaret för vad som händer vid förhandlingarna, om parterna förhandlar sig fram till avtal som innebär så höga löneökningar att det leder till arbetslöshet. Detta är helt i linje med den politik som också Bengt Wittbom har förespråkat här och som innebär att vi skall avrusta arbetsmarknadspolitiken steg för steg. Jag tycker att den utveckling som vi nu har och har haft i det här landet, och som vi har kunnat jämföra med motsvarande politik i andra länder ända sedan vi började bygga upp svensk arbetsmarknadspolitik, visar att den väg som moderaterna vill gå skulle leda oss till samma förödande situation som man har i andra länder när det gäller arbetslöshet. Där diskuterar man ju inte sådana arbetslöshetstal som vi har utan siffror på det dubbla och ännu mer. Det är inte något eftersträvansvärt att avrusta den svenska arbetsmarknadspolitiken. Både ungdomar och äldre arbetslösa skulle fara mycket illa av det och bli fler och fler i det samhälle som Bengt Wittbom förespråkar.

Herr talman! Nu befinner vi oss i den politiska slugger-världen. Den socialdemokratiska regeringen har i otaliga dokument under de senaste åren sagt att parterna på arbetsmarknaden måste ta ansvar för löneutvecklingen, så att den inte skapar arbetslöshet. Finansministern har t.o.m. sagt att han inte är beredd att administrera en sönderfallande ekonomi, och han är inte beredd att ta ansvar för löneavtal som går utöver vad som är möjligt att leva med, om man vill försöka att i någon mån upprätthålla sysselsättningen. Då är det ju inte så märkligt att vi moderater också säger att om man påstår att parterna måste ta detta ansvar, då skall man också kräva att de gör det. Men samtidigt säger vi att det är en självklarhet i ett civiliserat land, i ett välståndssamhälle, att man tar hand om och tar ansvar för de människor som utsätts för arbetslöshet. Det skyddet måste statsmakterna ge. Men det innebär inte att vi skall rusa som tättingar efter parterna och i alla lägen lyfta av dem ansvaret. Då kommer de naturligtvis att lära sig att det inte gör så mycket om man passerar gränsen för vad som leder till arbetslöshetsskapande avtal, därför att det tar regering och riksdag hand om. Det finns många varianter och många sätt att göra detta. Folkpartiledaren föreslog häromveckan ett system. Det finns andra system som är tänkbara, t.ex. att låta parterna utan vidare få finansiera arbetsmarknadspolitiska insatser över en viss grundnivå när det gäller direkt sysselsättningsskapande åtgärder, t.ex. de kostnader vi har utöver satsningarna på ordentlig yrkesutbildning. Det finns möjligheter till arbetslöshetsskatter. Det finns förslag om att öka den enskildes finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Men det finns inga förslag, arbetsmarknadsministern, om en nedrustning av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det finns förslag om en utveckling av den, och de förslagen kommer från oppositionen och inte från regeringen. ”Marknadskrafterna tar aldrig fel” — nej, så sade jag inte, Anna-Greta Leijon. Jag bara konstaterade att marknadskrafterna och de positiva delarna i dem inte får en chans att fungera tillräckligt bra eftersom den politiska inblandningen är alldeles för omfattande. Regeringen vill ju också stärka marknadsekonomin och säger att det är en av förutsättningarna för att klara landets kris och klara sysselsättningen. Vad är det då för fel på att vi vill stärka marknadskrafterna och marknadsekonomins möjligheter att fungera? ”Marknadsekonomins samhälle är fyllt av brutalitet och vassa armbågar.” Ja, för att kontra på samma nivå, Anna-Greta Leijon: Det socialistiska Sverige är fullt av bidragsoch understödstagare, och de blir allt fler. Färre och färre får en chans att leva på egna meriter. Vi vänder oss inte mot arbetsmarknadspolitiska insatser. Men vi vänder oss mot fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatser på rekordnivå, när erfarenheten visar att de inte ger resultat. Arbetsmarknadspolitiken i sig skall ju vara kortsiktig och satsa på snabba förändringar för att ge folk riktiga jobb. Den uppgiften klarar inte vår arbetsmarknadspolitik fullt ut i dag — det måste vi ju vara överens om. Arbetsmarknadsministern säger att det inte är så enkelt som löner och lagar. Men nog har väl ändå lönerna och arbetsrättslagstiftningen betydelse, fru arbetsmarknadsminister, och nog har väl framför allt systemet för yrkesutbildning betydelse? Även om arbetsmarknadsministern inte tillmäter detta lika stor betydelse som jag gör, så måste det ändå vara värt att försöka diskutera dessa frågor konstruktivt. Så var det ungdomslagen igen. Vi håller fast vid att det är för stora mängder ungdomar som för snabbt föses in i ungdomslagen. Det står i det beslut som riksdagen fattade, att placeringen i ungdomslag skall vara den absolut sista utposten mot arbetslöshet. I dag går det tyvärr till så på alltför många ställen, att det första man frågar en ung människa som kommer in till arbetsförmedlingen är: ”Hur gammal är du?” Säger han då att han är 18 — alternativt 19 — år, så åker han in i ett ungdomslag. Det är för stor diskrepans mellan den hanteringen och riksdagens beslut. Herr talman! För att i någon mån göra en lång debatt kortare: Det finns många saker som man kan göra för att sätta fart på byggandet, för att skapa växande arbetsmarknad och för att bryta trenden med ökande arbetslöshet. I Sverige ökar ju arbetslösheten, men i många OECD-stater, styrda av våra partibröder t.ex., har den en nedåtgående trend. Det skulle leda för långt att gå in på detta, men ett tips till arbetsmarknadsministern är att man kunde tänka sig att ta bort avdragsrätten för räntor på egnahem. Då skulle säkert fler få möjlighet att skaffa sig egnahem, och då skulle det byggas litet mer. Det är alltså ett förslag. Slutligen, herr talman, vill jag bara ta upp en av mina sju punkter. Är arbetsmarknadsministern beredd att sätta sig ned med parterna på arbetsmarknaden och diskutera en överenskommelse om lönestopp för ungdomar under 20 år — med motprestationen att riksdagen ställer upp med t.ex. en 15-procentig arbetsgivaravgiftssänkning under tre år?

Herr talman! Vi har i den här regeringen kontinuerliga diskussioner med arbetsmarknadens parter, vilket Bengt Wittbom väl vet. Det konkreta förslag som han nu läste upp fordrar kanske litet mera diskussion; man kan inte så här utan vidare svälja det. Jag måste säga att när man hör det så låter det inte precis som om det vore särskilt attraktivt. Men som Bengt Wittbom ju vet har vi från regeringens sida mycket klart sagt att arbetsmarknadens parter naturligtvis har ett ansvar för vad som händer med svensk ekonomi och med sysselsättningen och att vi från regeringens sida hyser viss oro för utvecklingen under 1985 och framåt. Vi har därför samlat parterna till diskussioner, och vi kommer att ha nya diskussioner i början av juni. Men det är en helt annan sak att som Ulf Adelsohn säga att man lägger allt ansvar på arbetsmarknadens parter. Det var en väsentlig skillnad mellan det som Bengt Wittbom sade här och det som Ulf Adelsohn har sagt bl.a. i massmedia och som jag tidigare här försökt diskutera med Ulf Adelsohn. Bengt Wittbom säger att staten måste ha ett ansvar i slutändan, men det var ett sådant ansvar som Ulf Adelsohn inte ville förespråka. Har arbetsmarknadens parter fört förhandlingar, måste det, enligt Ulf Adelsohn, i'slutändan också vara de som tar det definitiva ansvaret, och regeringen och riksdagen skall inte gå in med motåtgärder för att lindra eventuell arbetslöshet. Jag är vidare mycket glad över att Bengt Wittbom vill vara med om att tygla marknadskrafterna, och jag hoppas att det kommer att sätta prägel på moderaternas politik framöver. Däremot är jag bekymrad när han säger om arbetsmarknadspolitiken att man visserligen ställer upp för den, men inte till vilka nivåer som helst. Styrande för arbetsmarknadspolitiken måste ju vara hur vi bedömer läget på arbetsmarknaden. Har man en stor arbetslöshet, som vi har i dag, måste arbetsmarknadspolitiken sträcka sig över sina tidigare gränser, och då gäller det för oss att hitta nya former för den, vilka är bättre än de tidigare. Vi försöker ju också på olika sätt, ibland tillsammans med de andra partierna, att finna sådana nya former. Ungdomslagen är ett exempel på en ny form. Rekryteringsstödet, som också Bengt Wittbom här ställt sig bakom, är ett annat sådant exempel. Vi hoppas nu därför att bl.a. Bengt Wittbom och hans partibröder i riksdagen skall säga ja till de nya förslag som vi har lagt fram i kompletteringspropositionen och som innebär att man skall kunna byta ut sitt arbetslöshetsstöd mot vuxenstudiestöd eller stöd för att starta eget. Vilka effekter har den arbetsrättsliga lagstiftningen på arbetsmarknaden? Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om det, men vi har ju vissa erfarenheter av hur debattens vågor gick för ett par år sedan när man från arbetsgivarhåll och från borgerligt håll krävde att reglerna för provanställning skulle formuleras om så, att det enligt lagen blev möjligt för arbetsgivare att ensidigt utnyttja provanställningen utan att behöva förhandla med facket. Innan den lagändringen genomfördes utlovade man från vissa arbetsgivarorganisationer att detta skulle skapa ett stort antal nya arbeten för ungdomar. Somliga nämnde siffror på långt över 100 000 arbeten. Det var ganska vanligt att man talade om att 50 000-60 000 nya jobb skulle skapas, bara denna ändring i lagstiftningen kom till stånd. Nu efteråt kan vi konstatera att den debatten var helt ute i det blå. Det blev inte 50 000-60 000 nya jobb. Ingen på Arbetsgivareföreningen vågar i dag redovisa hur många jobb man uppskattar att det blev. Man påstod att den arbetsrättsliga lagstiftningen är ett stort hinder, men när det hindret togs bort fick vi inte alla de utlovade jobben. Jag vet att det finns många, inte minst små arbetsgivare, som i dag har en alldeles felaktig uppfattning om vad den svenska trygghetslagstiftningen egentligen innebär. Det är nog faktiskt så att en del arbetsgivare på grund av att de blivit missinformerade är rädda för den här lagstiftningen, och det borde vara ett gemensamt intresse för oss alla i riksdagen och för arbetsmarknadens parter att se till att de små arbetsgivarna får en riktig information om den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ingen är egentligen betjänt av den fortsatta skräckpropagandan om vad lagstiftningen innebär. Kanske var det vidare antingen så att jag hörde fel eller så att Bengt Wittbom sade fel när han menade att vi skulle få fler jobb, om vi tog bort rätten till avdrag för räntor på egnahemslån. Jag vet inte vad förslaget egentligen skulle innebära. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga: Vi har ju i dag ett betydligt större antal människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än vad jag som arbetsmarknadsminister egentligen skulle vilja ha. Det är ingen önskedröm för mig eller någon annan i den socialdemokratiska regeringen att ha så många personer i olika särskilda åtgärder — utbildning, beredskapsarbete, rekryteringsplatser och ungdomslag. Men vi är inte beredda att säga nej till flera insatser förrän vi vet att vi på annat sätt kan klara sysselsättningen. Det är inte så, varken i det här landet eller någon annanstans, att man kan kommendera fram arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Vi måste se till att vi långsiktigt skapar en grund för en stabil och trygg sysselsättning. Det kan vi bara göra om vi ser till att vi har god fart i den svenska exportindustrin. Det kan vi bara göra om vi ser till att vi har ordning och reda i finanserna. Vad som har präglat den socialdemokratiska regeringen är att vi på båda dessa punkter har nått väsentliga framgångar. Om vi jämför situationen nu med den som rådde när vi tog över regeringsmakten kan vi konstatera att det är en positiv utveckling i den svenska industrin. Den dränering av industrisysselsättningen som skedde under de borgerliga åren har upphört. Vi kan se att underskottet i den svenska bytesbalansen har börjat att rätta till sig. T. o. m. när det gäller statsfinanserna börjar vi få bättre ordning och reda. Budgetunderskottet, som byggdes upp på den borgerliga tiden, börjar vi åter vända till en minskning i stället för en ökning. Detta är den grund som vi måste ha för att långsiktigt kunna trygga sysselsättningen. Det är många politiska åtgärder som krävs innan vi kan säga att nu är vi nöjda, nu är vi till freds. Arbetslösheten är för stor som den är i Sverige i dag. Men det finns för den socialdemokratiska regeringen ingen viktigare uppgift än att se till att klara detta problem. Bengt Wittbom talade förut om karameller och väljarnas förtroende. Det förtroendet utkräver väljarna när de går till valurnorna. Socialdemokratin är väl medveten om väljarnas förväntningar och förhoppningar och den tillit som människorna har till oss när det gäller sysselsättningen. Men vi vet också att folk inte tror att vare sig Bengt Wittbom eller jag eller någon annan politiker kan göra några trollkonster. Det är slit från dag till dag för att klara arbetslösheten. Vi har gjort en bra start i den socialdemokratiska regeringen. Vi kommer att fortsätta. Vi erkänner att problemen på arbetsmarknaden är långt ifrån tillfredsställande lösta.

Herr talman! Anna-Greta Leijons debattsituation sedan hon blev arbetsmarknadsminister skulle naturligtvis ha varit mycket enklare om det som arbetsmarknadsministern nu sade från talarstolen hade sagts under valrörelsen. Då ställdes ju i utsikt precis detta, att vi med en socialdemokratisk regering skulle få full sysselsättning. Det var det renodlade och enkla budskap som gick fram till väljarna. Det trumpetades ut på alla socialdemokratiska valmöten. Men att få fram den lilla bisatsen att det inte skulle vara gjort på något år att nå detta resultat lades det inte så särskilt stor möda på från socialdemokraterna. Det är därför arbetsmarknadsministern har haft det så besvärligt debattmässigt och kommer att ha besvärligt debattmässigt ända fram till att vi har ett bättre sysselsättningsläge, vilket vi ju vet att vi inte kommer att få. Vi går in i nästa lågkonjunktur med ännu högre nivå på arbetslösheten än vad vi hade när vi gick ur senaste högkonjunkturen och in i en lågkonjunktur. Vad talar detta om för oss? Jo, det talar om att praktiskt taget oavsett takten i industrins expansion under det närmaste året eller så kommer nästa lågkonjunktur att innebära arbetsmarknadsproblem av en dimension som det för bara några år sedan var fullständigt otänkbart att ens tala om. Det är detta perspektiv vi står inför, och det är därför jag tycker att arbetsmarknadsministern och socialdemokratin skulle vara litet öppnare i fråga om att diskutera olika marknadshushållningsanpassade sätt att skapa riktiga jobb. Jag tycker ändå att det var ett i viss mån positivt sätt att uttrycka sig när arbetsmarknadsministern berättade om regeringens kontakter med LO. Det är väl bra, om arbetsmarknadsministern slåss hårt för lägre ungdomsarbetslöshet. Jag tror dock att det vore ännu bättre om regeringen tog ett konkret initiativ och gav någonting i utbyte som på ett bättre sätt kunde infria förhoppningarna om snabba resultat när det gäller att sysselsätta ungdomar i riktiga jobb, t.ex. en temporär rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna i utbyte mot ett lönestopp under tre år för ungdomar under 20. När det gäller vad Ulf Adelsohn har sagt och inte sagt vill jag bara säga att jag också var här i kammaren när arbetsmarknadsministern kom instormande helt oaviserad och slungade ur sig anklagelser mot moderata samlingspartiet. Ulf Adelsohn sade då, Anna-Greta Leijon, precis samma sak som jag står här och säger nu, nämligen att varje välfärdssamhälle och varje modernt samhälle tar hand om de människor som ställs i arbetslöshet. Det är ju inte de enskilda människorna som sitter vid förhandlingsborden och förhandlar om lönerna, utan det görs i största utsträckning på Blasieholmen av representanter från Norra Bantorget. Om de inte får klart för sig att de också måste ta ett ansvar för den arbetslöshet som deras avtal skapar, kommer arbetsmarknadens parter att fortsätta att träffa avtal som skapar arbetslöshet och som tillintetgör regeringens ekonomiska strategi. Vi är med full fart på väg in i den situationen — det är ju därför som ni viftar med tvångslagar. Man måste göra klart för dem, att är det så att de skapar arbetslöshet, får de och de enskilda medlemmarna på arbetsgivaroch arbetstagarsidan vara med och betala kalaset. Så enkelt är det. Herr talman! Vi har aldrig hävdat att provanställning skulle vara någon enkel lösning för att ge 80 000-100 000 ungdomar jobb. Vill Anna-Greta Leijon diskutera detta, så går det bra att vända sig till de organisationer som har sagt det. Vi har bara pekat på detta som en del. Vad vi försöker göra är att i en analys hitta olika delförklaringar. Det är ju enda chansen att formulera ett program som gör det möjligt för oss att den politiska vägen göra vad vi kan för att bryta utvecklingen. Arbetsmarknadsministern säger att det är bättre på arbetsmarknaden i Sverige i dag än vad det var under borgerligt styre. Jag kan inte fatta att arbetsmarknadsministern fortsätter att hävda detta, när alla vet att det är precis tvärtom, att flera människor är arbetslösa nu än då. Jag tycker inte att vi skall träta om det, men arbetsmarknadsministern tvingar in mig i denna debattsituation, och då måste jag påtala att det faktiskt är så. Jag kan inte heller förstå att det är möjligt att hävda denna uppfattning gentemot Landsorganisationen, TCO, Svenska arbetsgivareföreningen och alla de organisationer och intressen som verkar på den svenska arbetsmarknaden. Jag kan framför allt inte förstå hur det kan vara möjligt att vi har en arbetsmarknadsminister som tror att hon ökar trovärdigheten för statsmakternas — regering och riksdag — möjligheter att långsiktigt göra någonting åt detta, när hon hävdar att det är bättre nu än det var under borgerligheten, samtidigt som vi har tiotusentals fler arbetslösa människor. Jag kan inte fatta hur man kan tro att det svenska folket — de som möts av arbetslösheten, de som slås ut och de som står i den — skall kunna få något större förtroende för riksdagens och regeringens möjligheter att klara ut den svåra situationen och framför allt att hantera de problem som kommer i nästa lågkonjunktur.
Herr talman! Det jag diskuterade här på slutvarvet var den svenska industrins situation, som nu är klart bättre än den var under de borgerliga åren. Vi hade en utveckling som visade fram emot en katastrofal situation för svensk industri. Varje år tappade vi tiotusentals jobb. Vi har nu vänt den utvecklingen. Vi tappar inte längre industrijobb, utan börjar i stället få fler. Antalet nyanmälda lediga platser, inte minst från tillverkningsindustrin, ökar på arbetsförmedlingarna. Men jag sade också att jag tycker att detta går långsamt. Jag skulle bl.a. väldigt gärna vilja se industrin utnyttja möjligheterna till nyanställningar, i stället för att utnyttja möjligheterna till övertidsuttag. Jag vet inte om industrins arbetsgivare är medvetna om de risker som de tar när de i dag, på det ena företaget efter det andra, sträcker sig så långt som de gör när det gäller att utnyttja övertiden. Den lagstiftning som vi har om övertidsarbete är ett och ett halvt år gammal. När den kom till var den föremål för ganska mycket diskussion och kritik. Rösterna för att ändra lagstiftningen, för att minska möjligheterna till övertidsuttag, ökar nu för varje dag. Jag har här i riksdagen sagt att om den nya lagen långsiktigt visar sig ge en annan tendens när det gäller övertiden än den som vi tidigare har haft under en tioårsperiod, nämligen att vi får ett ökat övertidsuttag, kommer vi att behöva ändra lagen. En av de saker som svensk industri skulle kunna hjälpa till med just nu — utan att behöva riskera några problem med långsiktiga uppbindningar på grund av arbetsrättslig lagstiftning eller annat — är att se till att, med rekryteringsstödets hjälp, nyanställa ungdomar. Det finns ett utrymme — det visar övertidsuttaget. På det sättet skulle vi kunna nå det som Bengt Wittbom och jag är överens om: fler jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det var om detta som jag talade. Allmänt sett har jag inte fördolt att vi har för höga arbetslöshetssiffror. Vi har i dag högre arbetslöshetssiffror än under de borgerliga åren — ja. Men vad vi har gjort när det gäller arbetslösheten är att vi har brutit den trend i ökningstakten som vi tog över från de borgerliga. I samband med de socialdemokratiska vallöftena lät vi faktiskt inte, Bengt Wittbom, framställa det som någon lätt match. Det går inte att snabbt vända en besvärlig utveckling, lika litet i dag som på 1930-talet. Det kräver tid. Det gjorde det när socialdemokraterna tillsammans med centern på 1930-talet lyckades bekämpa arbetslösheten. Det gör det för oss också den här gången.
Herr talman! Låt mig bara i mitt sista inlägg rätta till min felsägning vad gäller avdragsrätt för räntekostnader för egna hem. Det är klart att vi inte skall ta bort den. Vi skall i stället återinföra den fullt ut. Vi har fått en liten försmak av vad det betyder när avdragsmöjligheterna minskar genom den underbara nattens effekter på småhusbyggnationen och alla de byggnadsarbetarjobb som har försvunnit den vägen. Det råder väl inga tvivel om min uppfattning på denna punkt — inte heller om motiven för att ändra reglerna och införa full avdragsrätt. Ja, vi kan räkna med att få fler industrijobb under 1984, men skam vore det väl annars — med en 26-procentig devalvering totalt sett och högkonjunktur. Det stora problemet är emellertid att vi hela tiden får fler och fler arbetslösa. Det räcker inte med marginella sysselsättningsökningar i industrin för att klara denna situation — det vet vi. Då måste vi försöka angripa en del av grundorsakerna. Ett effektivt sätt att göra det är att angripa ungdomarnas arbetsmarknadsbekymmer. Vi har pekat på olika vägar att göra det, och arbetsmarknadsministern låter inte alldeles avvisande. Behöver Anna-Greta Leijon någon hjälp för att få till stånd en ordentlig diskussion med facket — kanske genom att riksdagen uttalar sig för relativa lönesänkningar och arbetsgivaravgiftssänkningar — skall vi gärna hjälpa till med att skapa en bred majoritet här i riksdagen för att ge regeringen råg i ryggen i dessa diskussioner. Till slut, herr talman, vill jag säga att där är synd att arbetsmarknadsministern hotar med ännu restriktivare lagstiftning för övertidsarbete, särskilt i den uppåtgående konjunkturen, när samhället inte har klarat av att införa yrkesutbildningssystem som möjliggör för industrin att rekrytera den arbetskraft man behöver. Det enda resultatet av en mer restriktiv lagstiftning, eller t.o.m. förbud mot övertidsarbete, blir ökad strukturarbetslöshet, missade tåg i högkonjunkturen och ännu mindre chanser för industrin att maximalt — Nr 142 utnyttja högkonjunkturen. b ? Måndagen den Vi skulle, herr talman, kunna fortsätta denna debatt säkert hela eftermid JAma j 1984 dagen, men det skall vi inte göra. Jag tycker att debatten har visat att det finns Anna-' reta! ijon, och jag ber att få fram öra miet person iga tack örattvi-— svarande av fråga har sett den i dag. Behöver arbetsmarknadsministern någon hjälp gentemot och interpella riksdagen utanförstående intressen skall vi, så länge det är fråga om att tioner, m.m. förstärka marknadsekonomin, alltid ställa upp och hjälpa regeringen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på mina frågor. Jag måste dock säga att jag inte är särskilt till freds. Det var ett tämligen intetsägande svar. Det är faktiskt så att krisen i malmfältskommunerna och i de kringliggande kommunerna långt ifrån är över. Ibland när man lyssnar på socialdemokraterna i olika talarstolar — kanske också som ledarskribenter — får man nästan det intrycket att läget nu är under kontroll och att den s.k. utvecklingsplanen nu har gett effekt. Så är ju ingalunda fallet. Faktum kvarstår att arbetslöshetssituationen i malmfälten är ytterst prekär. De förslag som malmfältsutredningen har lämnat är ju i många stycken offensiva och långtgående. Det gäller industripolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska förslag. Jag tänker på förslagen om järnsvampverk, konstgödseltillverkning, industriprojektet när det gäller Boliden, sällsynta jordartsmetaller osv., för att inte glömma bort tjänsteproduktionen som kan utvecklas samt enormt fina förslag till glesbygdsinsatser och utbildningsinsatser. Jag tycker faktiskt att regeringen med tanke på den svåra situation som alltjämt råder i de här kommunerna borde visa litet större handlingskraft än vad som kommer till uttryck i detta svar. Det krävs skyndsamma åtgärder. Herr talman! Jag ber att få ställa en följdfråga till industriministern. Det har antytts att regeringen avser att vänta med förslag om åtgärder i malmfälten fram till dess att en regionalpolitisk proposition framläggs våren 1985. Jag vill fråga industriministern om detta är regeringens avsikt. Och är det regeringens avsikt, måste jag säga att det går alldeles för sakta. Med hänsyn till de problem som finns borde man skynda på arbetet och med förtur plocka ut en rad projekt. Jag tänker på järnsvamptillverkningen. Det finns även andra projekt som är dagsaktuella. Det vore då synd om regeringen bara sitter med armarna i kors och låter tiden rinna i väg. Jag måste också säga, herr talman, att regeringen bör visa samma snabbhet och initiativförmåga när det gäller malmfältsutredningens förslag till åtgärder som den snabbhet regeringen visade en gång i tiden då det gällde att stänga kulsinterverket i Svappavaara — ett beslut som ju faktiskt i dag framstår som mycket olyckligt.
Herr talman! Får jag först säga att Per-Ola Eriksson har fått svar på de frågor han har ställt. Han har inte frågat om någonting annat än det jag har svarat på. Låt mig emellertid tillägga någonting i alla fall. Regeringen är naturligtvis medveten om problemen i malmfältskommunerna. Vi har också, som herr Eriksson vet, gjort en lång rad insatser. Jag vågar hävda — och det tror jag herr Eriksson håller med om — att ingen regering tidigare har satt in så stora åtgärder som den nu sittande regeringen. LKAB har rekonstruerats finansiellt, arbetsgivaravgiften har sänkts, utvecklingsfonden i Norrbotten har erhållit särskilda medel för insatser i malmfälten och länsstyrelsen i Norrbottens län har fått särskilda pengar för insatser i de norra delarna av länet. Jag vill också nämna insatser vid SIGA och lokaliseringsstöd till en lång rad projekt i malmfältskommunerna. För en kort tid sedan beslöt regeringen bevilja medel för fortsatt drift vid forskningsgruvan i Kiruna. Det har alltså inte varit så som möjligen herr Erikssons inlägg kan ge ett intryck av, att regeringen har avvaktat malmfältsutredningens förslag innan man har satt in olika åtgärder, utan åtgärder för att lätta situationen i malmfälten har regeringen löpande satt in vid ett flertal tillfällen och till mycket stora belopp, som herr Eriksson också vet. Nu har malmfältsutredningen presenterat sina förslag till en lång rad ytterligare insatser i malmfälten. Vi har ju i Sverige det förfaringssättet, att när en utredning har lagt fram sina förslag går regeringen igenom dem och upprättar en remisslista. På sedvanligt sätt kommer nu utredningen att remissbehandlas, och först sedan vi har fått in remissyttrandena kommer vi att närmare ta ställning till den fortsatta hanteringen av detta ärende.
Herr talman! Visst kunde vi föra en ganska lång näringspolitisk debatt om insatserna i malmfälten. Industriministern räknade upp en del åtgärder som har vidtagits, men han nämnde inte — medvetet förstås — att man också ökade anslagen till flyttningsstimulerande åtgärder, till inlösen av egnahem osv., som inte är fullt så positivt för regionen. Det skulle vara intressant att få veta hur lång remisstid regeringen avser att utredningen skall ha. Dessutom vill jag fråga industriministern: Är man inte beredd att lyfta ut några projekt som kanske kräver en mera skyndsam lösning än övriga? Dit vill jag i så fall räkna exempelvis järnsvampverket och konstgödseltillverkningen. Jag tror det är viktigt att vi får besked på den punkten. Det är ju möjligt att även efter en snabb remissomgång ta de olika förslagen i etapper och först ta vissa förslag som kräver en mera skyndsam handläggning.
Herr talman! Flera av förslagen i malmfältsutredningen är mycket långtgående. Om en utredning har suttit så länge som malmfältsutredningen har gjort och arbetat seriöst med frågorna, menar jag att vi också skall ha ett seriöst och riktigt remissförfarande. De förslag som utredningen har lagt fram skall då bearbetas och beredas löpande av departementet, men det är rimligt att olika myndigheter och organisationer som har med förslagen att göra också får tid på sig att yttra sig över förslagen.
Herr talman! Det är klart att remissorganen skall få tid att behandla utredningsförslagen. Industriministern sade själv att det var seriösa förslag utredningen hade kommit fram till, och jag vill gärna hålla med om att det finns många fina och seriösa förslag. Eftersom en del av dessa är aktuella och prövas i andra sammanhang, bör de dock kunna lyftas fram med förtur och få en snabbare behandling i departementet.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om jag avser att avvakta med beslutet om eventuellt tillstånd till ändring i Volvos bolagsordning tills utredningen om aktiers lika röstvärde har lagt fram sitt förslag. ges, om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. Enligt vad jag har erfarit finns det ett förbehåll i bolagsordningen för AB Volvo, som innebär att utländska företag och därmed jämställda kontrollsubjekt endast får förvärva aktier motsvarande mindre än 20 96 av röstetalet för bolagets samtliga aktier och mindre än 40 96 av bolagets hela aktiekapital. En ansökan från AB Volvo om ändring av detta förbehåll har lämnats in till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Ansökan har ännu inte överlämnats till regeringen. Jag kan inte uttala mig om hur regeringens prövning kan komma att utfalla.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som i och för sig inte innebär något egentligt svar på frågan. Bakgrunden till min fråga är att Sverige är ett öppet industriland med stor utrikeshandel. Vi är därför i betydande utsträckning utsatta för internationella ekonomiska och finansiella beroenden. Allteftersom vår utrikeshandel växer, det internationella regelverket på handelns område ytterligare byggs ut och storföretagen blir alltmer multinationella ökar också det ekonomiska beroendet. Inte minst i detta perspektiv är det angeläget att vi slår vakt om ett svenskt ägande av våra stora exportföretag. Det kan på sikt bli ett av de sista områden där vi i ekonomiskt avseende är herrar i vårt eget hus. Ju större utländskt ägande i våra storföretag, desto större risk för att centrala funktioner i företagen flyttas ut. Det påverkar då också det nationella oberoendet. Det är här som enligt min mening de senaste årens stora utländska uppköp av svenska aktier kommer in i bilden, liksom nu Volvos planer på omfattande aktieförsäljningar utomlands. Det talas i det sammanhanget om utförsäljningar för 5,8 miljarder. Den borgerliga regeringen slopade 1979 möjligheterna att via valutaregleringen kontrollera denna typ av affärer. Vi har alltså sedan dess inget riktigt grepp över dem. Nu har industriministern tillsatt en arbetsgrupp som skall se över förvärvslagstiftningen, vilket riksdagen har begärt. Det tycker jag är bra. Å andra sidan har regeringen nyligen tillsatt en särskild utredning som har att pröva frågan om ett slopande av den differentierade rösträtten när det gäller aktier. Skulle det ske generellt, kommer i ett slag det utländska ägarinflytandet över svenska börsföretag att flerdubblas. Detta är bakgrunden, och vi har anledning att för framtiden hysa oro över utvecklingen, om inte regeringen är medveten om de långsiktiga tendenserna här. Jag vill därför, som ett komplement till vad jag tidigare har sagt, fråga om industriministern delar min uppfattning att det finns skäl att också långsiktigt ha kvar ett dominerande svenskt ägarinflytande i de svenska storföretagen och att lagstiftningen bör utformas med den inriktningen. Den andra frågan är: Hur ser industriministern på fortsatta utländska uppköp av svenska börsaktier av den stora omfattning som vi hade förra året?
Herr talman! Får jag först upprepa vad jag sade i mitt svar: Regeringen har inte fått någon ansökan från Volvo, och jag kan inte spekulera över hur en prövning av en eventuell ansökan kan komma att utfalla. Jag vill dock, som jag också gjorde i svaret, erinra om att vi har en gällande lagstiftning på området. Om det kommer in en ansökan till regeringen, är den skyldig att pröva denna ansökan enligt de grunder som anges i lagen. Regeringen kan inte uppskjuta ett ställningstagande i avvaktan på att pågående utredningsarbete skall avslutas. Lennart Pettersson var i sitt inlägg inne på ett antal principfrågor, och jag vill hålla med Lennart Pettersson om att detta är viktiga angelägenheter för Sverige. På hans första tilläggsfråga kan jag svara ett klart ja. Det är alltså helt klart regeringens inställning och ambition att se till att vi kan bevara våra svenska storföretag i svensk ägo. För att närmare se på utvecklingen på detta område — detta tillhör ju de mest besvärliga ärenden som en industriminister har — har jag nyligen tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda vissa frågor om utländska förvärv av svenska aktier. Denna arbetsgrupp har fått vissa direktiv för sitt arbete, och jag har också bett gruppen att redovisa arbetet senast i höst, eftersom jag finner att detta är så pass angeläget att regeringen behöver ett bra underlag för eventuellt fortsatta beslut på detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för dessa kompletterande synpunkter. Vi är helt klart överens om behovet av en aktiv lagstiftning på detta område, och det är en viktig enighet. Jag finner tyvärr i industriministerns svar när det gäller den nu gällande lagstiftningen en uppgivenhet, som innebär att regeringen inte skulle kunna säga nej till Volvo. Såvitt jag förstår har regeringen sådana möjligheter enligt lagstiftningen. Jag hoppas att jag inte skall tolka industriministerns svar så att han känner att hans händer är bundna när det gäller att göra en fri prövning mot bakgrund av de betänkligheter man kan hysa i detta fall, med de stora aktieemissioner utomlands som uppenbarligen planeras. Det är dessutom så att Volvo har utrymme för att göra denna typ av emissioner i viss omfattning redan inom nu gällande bolagsordning. Ett minimikrav är väl ändå, herr industriminister, att denna arbetsgrupp får arbeta färdigt med sitt förslag innan prövningen när det gäller Volvo görs.
Herr talman! Lennart Pettersson gjorde i hastigheten sig skyldig till en felaktig tolkning. Han ställde frågan om regeringen vill avvakta med beslutet tills utredningen är färdig. Jag har inte uttalat mig om Volvoärendet, av det skälet att jag inte har fått in något sådant ärende till industridepartementet ännu. Jag vet alltså inte något om utgången av Volvoärendet, vilket resultatet blir av prövningen, och det vill jag inte heller spekulera i. Däremot tillade jag i mitt inlägg att regeringen är skyldig att pröva en ansökan som kommer in, och vi har en lag som reglerar hur denna prövning skall gå till. Jag tillade vidare att man inte kan uppskjuta ett ställningstagande i avvaktan på att ett pågående utredningsarbete skall avslutas. Det finns alltså redan en lagstiftning som regeringen har att följa, enligt vilken regeringen skall pröva de ärenden som kommer in. Jag har emellertid inte velat göra någon som helst tolkning i det aktuella företagsärende som Lennart Pettersson har ställt en fråga om.
Herr talman! Jag vill då säga att det naturligtvis kan tyckas vara en speciell fråga, att man ställer krav på att en viss utredning lämpligen bör vara klar innan man tar ställning till detta stora Volvoärende. Det är möjligt att det finns problem med att vänta så länge, men det är en ganska central fråga. De aktier som Volvo, enligt pressuppgifter, avser att ge ut utomlands har ett ringa röstvärde, och det kan man väl leva med, med tanke på att de inte ger särskilt mycket inflytande. Men kommer denna utredning fram till slutsatsen att det skall vara fullt röstvärde på alla typer av sådana här aktier även fortsättningsvis, blir det en helt annan tyngd i problematiken.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig, om ett uttalande om Israels politik som fälldes av kabinettssekreterare Pierre Schori efter ett besök i Israel är ett adekvat uttryck för regeringens uppfattning. Det finns hos svenska folket en djupt rotad sympati för den israeliska staten och det israeliska folket. Regeringen delar till fullo denna känsla och stöder entydigt och med kraft Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser liksom landets rätt till medlemskap i internationella organisationer. Detta hindrar inte att regeringen har starkt kritiska synpunkter på vissa centrala beståndsdelar i Israels utrikespolitik. Vi har med konsekvens framfört dessa synpunkter såväl inom FN:s ram som i våra bilaterala kontakter med israeliska myndigheter. De uttalanden Karin Ahrland hänsyftar på — och som i frågan är lösryckta ur sitt sammanhang — berör två väsentliga företeelser i Israels politik: vägran att erkänna PLO som en samtalspart och bosättningspolitiken på de ockuperade områdena. Ett genomgående drag i den israeliska politiken har varit att med politiska och militära åtgärder försöka undanröja PLO som politisk kraft. Enligt vår mening medför denna politik endast en förlängning av konflikten i området. Såsom underströks i regeringsdeklarationen i riksdagens utrikesdebatt den 21 marsi år, har PLO och dess ledare —trots de interna motsättningarna inom organisationen — förtroende och stöd hos det palestinska folket. PLO kommer inte att försvinna, trots att den israeliska regeringen låtsas att organisationen inte är en politisk faktor. Den israeliska regeringens krav på suveränitet över de ockuperade områdena saknar enligt vår mening folkrättslig grund. Bosättningspolitiken på de ockuperade områdena är olaglig och innebär ett svårt hinder för fredsansträngningarna. Åtgärden i vintras att införa israelisk lag inom bosättningarna liksom besluten nyligen att intensifiera bosättningspolitiken är utomordentligt oroande tecken.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, men jag beklagar att det dröjt så länge. Med tanke på de uttryck som använts hade det varit lämpligt att vi inte behövt vänta på en förklaring. Herr talman! Det hålls snart sagt inte ett enda FN-möte där inte konflikten mellan Israel och PLO smusslas in på dagordningen. Det är regel, oavsett om mötet skall avhandla miljöfrågor, kvinnofrågor, havsrätt eller nedrustning. PLO och dess mäktiga bundsförvanter lyckas alltid stjäla mycken tid från det huvudsakliga ämnet för en FN-konferens för att föra fram sin propaganda mot Israel, den demokratiska stat som faktiskt bildats just genom ett beslut i FN. Hittills har vi från svensk sida, oavsett regering, lojalt ställt upp till försvar för Israels existens. Staten Israel har kunnat räkna med att dess rätt att leva vidare inom säkra och erkända gränser står utanför diskussion i Sverige. Jag är tacksam för att utrikesministern fortfarande tycks ha den uppfattningen. Vi medverkar också gärna till bildandet av en palestinsk stat, men den skall grundas genom förhandlingar, inte genom krig och terror. Med en sådan utgångspunkt, herr talman, bör vi stödja Israel på diplomatisk väg. Då avser jag diplomati i den meningen att man bör välja sina ord med omsorg. Lennart Bodström för in debatten på bosättningen på Västbanken. Det är inte den jag vill debattera i dag, utan lämpligheten av vissa uttryck. När en talesman för Sveriges regering — och det är kabinettssekreteraren —i TV och TT tar till uttryck som ”strutspolitik” och ”argumentationsnöd”, då är det ett underligt tackkort till Israel från en gäst, som bara en vecka senare i en tidning låter meddela att han på grund av sin vänskap för landet är djupt oroad. Jag uppfattar utrikesministerns svar i dag som ett senkommet avståndstagande från de uttryck som användes, även om de faktiskt inte var lösryckta ur sitt sammanhang — jag har en utskrift av vad som sades i TV-utsändningen. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på en följdfråga: Hur tror utrikesministern att PLO uppfattar den svenske kabinettssekreterarens uttalande i en sådan här sak? Tror Lennart Bodström att de är nöjda i PLO? Kabinettssekreteraren har också sagt att han ser PLO-ledarens mer flexibla politik som en kontrast till Israels. Det är ett märkligt uttalande, som kräver en viss förklaring från utrikesministerns sida, med tanke på att Arafat

Herr talman! Jag anser att man i en debatt mer bör fästa vikt vid vad den talande avser med sina ord och inte hänga upp sig alltför mycket på hur de enskilda orden faller. Det är alldeles klart att kabinettssekreteraren Pierre Schori har regeringen bakom sig, när han uttalar att den israeliska bosättningspolitiken i sig själv är olaglig. Det är också klart att det uppträdande som förekommer på Västbanken gentemot araberna har gjort honom inte utan skäl upprörd. Jag har ingen anledning att diskutera de enskilda uttryck som har fällts i det sammanhanget.

Herr talman! Jag kan hålla med om att man i de flesta fall bör ta fasta på avsikten med uttrycket, inte själva uttrycket, men så sker faktiskt inte alltid i diplomatin. Där bör man därför vara mer försiktig. Detta är det ena. Det andra är att jag blir litet bekymrad när jag märker att det blir mer kritik uttalad mot Israel och att det är lättare att vara vänlig mot PLO. Jag är inte lika säker som utrikesministern på att PLO-ledaren glömmer vad den svenske kabinettssekreteraren har sagt. Med den kännedom jag under några år har fått om PLO och dess diplomati - PLO-ledarna är goda diplomater — är jag övertygad om att Arafat tyvärr kommer att utnyttja ett sådant uttryckssätt i fortsättningen, i debatten eller utanför. Det beklagar jag.

Herr talman! Lars Hjertén har ställt följande fråga till mig: Södra Matabeleland i Zimbabwe har under en längre tid varit föremål för uppseendeväckande oroligheter. En orsak är antagonismen mellan partierna ZANU och ZAPU. Viktigare är dock att gerillasoldater som tillhört befrielserörelsen ZAPU har sin hemvist i detta område. Dessa s.k. dissidenter har utsatt civilbefolkningen för terror. Vidare har Sydafrika stött upprorstendenserna. Zimbabwes regering har satt in arméstyrkor med uppgift att söka eliminera dissidentverksamheten. I det syftet infördes i februari utegångsförbud i provinsen. I dag finns det samstämmiga och trovärdiga uppgifter som vittnar om att hundratals människor i Matabeleland av soldater utsatts för bl.a. godtyckliga frihetsberövanden, allvarlig misshandel och i flera fall tortyr. Ett särskilt allvarligt problem har varit att befolkningen i området under en längre tid avstängdes från livsmedelsleveranser. Enligt färska uppgifter har under de senaste veckorna förbättringar inträtt bl.a. till följd av olika regeringsåtgärder. Från svenska regeringens sida har vi sett med stort allvar på utvecklingen i Matabeleland, särskilt som rapporterna om övergrepp tycks ha blivit ett bestående inslag. Våra omfattande förbindelser med Zimbabwe och landets stora betydelse för utvecklingen i södra Afrika motiverar vårt starka intresse. Vårt försvar för respekten för de mänskliga rättigheterna föranleder också vår särskilda uppmärksamhet. Vi befarar även att denna utveckling ytterligare underlättar Sydafrikas s.k. destabiliseringspolitik. Regeringen fäster vidare vikt vid att en ökad andel av det svenskzimbabwiska biståndssamarbetet även i fortsättningen inriktas på denna region. Regeringen överväger ytterligare katastrofinsatser där med anledning av torkan. Jag vill avslutningsvis nämna att jag i går direkt till en zimbabwisk regeringsledamot framförde vår djupa oro över utvecklingen. Liknande synpunkter har tidigare framförts på diplomatisk väg.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, även om jag förstås hade önskat ett litet mera preciserat svar. Det är ju inte första gången som frågan om utvecklingen i Matabeleland är uppe till diskussion här i kammaren. Förhoppningarna var stora när landet Zimbabwe för fyra år sedan blev självständigt. Man hade bildat en regering efter ett val där olika partier tilläts konkurrera sida vid sida. Men sedan dess har mycket hänt som inte överensstämmer med bilden av ett land som strävar efter demokrati och som arbetar för mänskliga rättigheter. Förra året genomförde regeringstrupper, särskilt från den fruktade femte brigaden, räder mot civilbefokningen i Matabeleland. Många som på intet sätt var inblandade i den gerillaverksamhet som förekom, och som fortfarande förekommer, fick lida under en osedvanligt grym behandling. En ögonvittnesskildring från ett sjukhus som drivs av en nordisk kyrklig organisation beskriver hur soldaterna utan förvarning slog till mot sjukhuset. De krävde att all personal skulle ställa upp för visitering. Protester från sjuksköterskor som var sysselsatta med viktiga uppgifter i vården beaktades inte. Soldaterna valde, till synes godtyckligt, ut några av de anställda och tvingade dem att följa med i militärfordon. Vad som senare hände dem är inte bekant. I höstas häktades biskop Muzorewa i samband med s.k. säkerhetsoperationer. Tidigare hade han fått sitt pass indraget, vilket också gällde oppositionsledaren Joshua Nkomo. I år har förhållandena ytterligare förvärrats på grund av soldaternas hänsynslösa framfart. I februari spärrade regeringstrupperna av vissa delar av Matabeleland. Området tömdes praktiskt taget helt på mat. Butiker stängdes. Transporter förbjöds. Invånarna fick inte gå längre bort från sina hus än några hundra meter. Den katolska prästen John Gough, som gjort sig känd för att arbeta för mänskliga rättigheter under Ian Smiths regeringstid, anklagade i början av april regeringen för att den tvingade tiotusentals människor i de avspärrade områdena att svälta och för att regeringstrupper stoppade mattransporter till området. Katolska kommissionen för rättvisa och fred redovisade vid en konferens i Harare liknande iakttagelser. Man sade att man förstod kampen mot gerillan. Men detta hade inget med gerillaverksamhet att göra. Man samlade in rapporter från ett stort antal präster i byarna, från sjukhusanställda och från släktningar till drabbade människor. Anklagelserna mot regeringsstyrkorna gällde mord, tortyr, våldtäkt, misshandel och en, som man sade, medveten svältpolitik. Stor uppmärksamhet fick den rapport som skrevs av The Observers chefredaktör Donald Trelford. Genom en mängd vittnesmål kunde han intyga att förtrycket i Matabeleland nu hade nått en tidigare oanad styrka. Vad som var särskilt oroande var de åsikter som premiärminister Robert Mugabe framförde i en intervju med Trelford. Mugabe sade bl.a. att lösningen i Matabeleland är militär. Situationen kräver en förändring; folket måste omorienteras, sade han vidare. Jag vill till sist ställa ytterligare en fråga till utrikesministern: Har utrikesministern några planer på några direkta åtgärder mer än samtal med en regeringsledamot i Mugabes regering, för att visa att vi fäster stor vikt vid demokratin som ett av biståndsmålen?

Herr talman! Jag har tagit upp frågan om förhållandena i Zimbabwe vid olika tillfällen och så sent som i går med en medlem av Zimbabwes regering, som besöker Sverige för att diskutera gemensamma hälsooch sjukvårdsprogram. Det svar som Zimbabwes regering lämnar är att gerillagrupper, med stöd ifrån Sydafrika, uppträder i Matabeleland och att man då måste ingripa mot dessa, för att inte hamna i en situation som förekommit i Angola och Mogambique, vilket också brukar nämnas. Jag kan inte säga annat än att Mugabes regering självfallet har rätt att ingripa mot dem som terroriserar befolkningen, försöker förhindra livsmedelstransporter att komma fram och allmänt skapa oro. Men självfallet delar jag ändå frågeställarens uppfattning att denna uppgift, som i och för sig är legitim, inte får utföras på ett sådant sätt som tydligen skett i Matabeleland, där ett stort antal oskyldiga personer har drabbats av soldaternas framfart. Detta har jag mycket kraftigt framfört till Zimbabwes regering. Det har framförts också av vår ambassadör i landet, och de nordiska länderna samarbetar här. Några planer på att dra in biståndet föreligger inte, eftersom biståndet i huvudsak utgår i form av hälsooch sjukvård samt livsmedelstransporter och ett indraget bistånd helt skulle drabba oskyldiga människor.

Herr talman! Jag har inte talat för indragning av biståndet till Zimbabwe. Däremot kan man tänka sig olika former för biståndet. Jag tror att de enskilda organisationer som är aktiva i Zimbabwe skulle kunna göra betydligt större insatser än i dag. De är dessutom inte knutna till regeringen och har alltså större frihet att agera bl.a. i Matabeleland. Det gäller organisationer som Röda korset, Lutherhjälpen och kyrkorna. När jag lyssnade till utrikesministerns svar på min fråga reagerade jag inför att regeringens enda praktiska åtgärd var att överväga ytterligare katastrofinsatser med anledning av torkan. Då gäller det också att dessa katastrofinsatser når befolkningen. Annars kan det hela upplevas som en smula cyniskt av de svältande människor som inte får ta del av mattransporterna, eftersom dessa har hindrats av reguljära regeringstrupper. Jag vill komplettera min förra fråga med ytterligare en fråga till utrikesministern: Har ni fått löfte från regeringen i Zimbabwe att man skall sluta hindra mattransporter att nå de svältande massorna i Matabeleland?
Herr talman! Regeringen medger över huvud taget inte att den skulle vara medveten om att dess trupper begår olagligheter. Men inför våra påståenden om att detta förekommer säger man att man avser att undersöka saken och bestraffa de skyldiga. Självfallet bör vi sträva efter att livsmedel kommer fram, att vatten och även sjukvårdsutrustning kommer fram. Samarbetet med de frivilliga organisationerna är också omfattande och bör enligt min mening förstärkas. Katastrofbistånd, som lämnas i det här fallet, utgår i stor utsträckning i samverkan med frivilliga organisationer, kyrkliga organisationer och Rödakorsorganisationer.
Herr talman! Det må vara att regeringen säger att dessa grymheter inte har begåtts, men det finns tillräckligt många bevis för att regeringen i så fall inte talar sanning. Särskilt oroande är att man i Zimbabwe skall ha ett andra parlamentsval nästa år och att regeringsledamöter har uttalat sig om möjligheten att efter detta val — om regeringspartiet får majoritet — inrätta ett enpartisystem. Det vore mycket allvarligt. I den intervju som jag hänvisade till säger premiärminister Mugabe att han eftersträvar en militär lösning i Matabeleland. Dessa trygghet i Latinamerika uttalanden pekar i samma riktning. Det kan inte vara uttalanden som man nekar till, eftersom det inte har förekommit några dementier från regeringens sida i frågan.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig på vilka sätt jag anser att Sverige kan bidra till att en ökad rättstrygghet kan skapas för människorna i Latinamerika mot försvinnanden och för att stödja de försvunnas familjer. Svenska regeringen har i flera sammankang uttalat sin avsky över och starkt fördömt de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i att människor försvinner genom åtgärder av myndigheterna i vissa länder eller med deras goda minne. Sverige medverkar aktivt, särskilt inom Förenta nationerna, i arbetet på att förebygga denna och andra former av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna såsom tortyr och summariska avrättningar. Vi fäster i sammanhanget stor vikt vid det arbete som utförs av den särskilda arbetsgrupp för försvunna personer som är verksam under FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Arbetsgruppen har nyligen fått förnyat mandat och kommer att på nytt rapportera till kommissionen vid dess session i början av nästa år. Målet är att de olagliga försvinnandena upphör. Det finns glädjande exempel på att detta mål nåtts i samband med återgång till demokrati. Den allmänna bilden är dock fortfarande mörk i stora delar av Latinamerika, inte minst i Centralamerika, när det gäller den form av kränkningar som är bakgrunden till Anna Wohlin-Anderssons fråga. Ansträngningarna för att komma till rätta med denna typ av kränkningar bör alltså fortsätta. FN erbjuder här ett instrument, men även andra åtgärder mot försvinnanden kan vara värdefulla. Inom ramen för det humanitära biståndet till Latinamerika får svenska enskilda organisationer statliga medel för stöd till bl.a. lokala kommissioner som verkar för att främja mänskliga rättigheter. Medlen används exempelvis för utredning om försvinnanden, rättshjälp och ekonomiskt stöd till försvunnas anhöriga.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Det var ett innehållsrikt och värdefullt svar. Speciellt de två sista raderna ger en positiv, konkret upplysning om vad vi gör. Jag har inte ställt den här frågan för att polemisera mot vare sig utrikesministern eller det parti han företräder. Jag har ställt den mer som från en politiker till en annan, eller kanske jag kan våga säga från en människa till en annan, i ett land där vi är förskonade från den terror och de tragedier som det innebär att medmänniskor plötsligt försvinner. Att förlora en nära anförvant genom ond bråd död är alltid något som är mycket svårt att bära. Trots allt tror jag att man kan komma igenom sorgen om man vet att hon eller han är död, om man kanske också har en grav att gå till. Men det är just detta att inte veta vad som har hänt ens man eller bror eller son eller dotter som är så fruktansvärt. Att varje morgon vakna och tänka ”Lever han?”, ”Var finns hon?” , ”Hur lever mitt barn?” , ”Kommer vi att ses igen?” måste föröda livslust och blockera konstruktiva och positiva tankar. Till detta kommer skräcken för att fråga och omöjligheten att leta. Och detta lidande lär enligt tillgängliga uppgifter f. n. röra ca 90 000 personer bara i Latinamerika. I en tidning har jag funnit uppgiften att det finns en förening som heter Fedefam, en sammanslutning av anhöriga till försvunna personer. Ordföranden heter Loyola Guzman, och hon talar i en artikel om de försvunnas och deras familjers svåra situation. Hon vädjar till Sverige att stödja föreningens verksamhet. Ser utrikesministern någon väg för oss att göra det? Skulle ett stöd till denna förening kunna vara ytterligare ett sätt för oss svenskar att hjälpa människor som drabbas av de tragedier som dessa försvinnanden utgör? Som framgår av svaret har vi båda ett gemensamt mål — att de olagliga försvinnandena skall upphöra.
Herr talman! Det tycks ha blivit på det sättet att myndigheterna i olika diktaturländer — i och med att världsopinionen mer och mer observerar vad myndigheterna gör — inte längre vill kasta människor i fängelse, utsätta dem för skenrättegångar där de inte får tillfälle att försvara sig eller döma dem till hårda straff. I stället förekommer det att myndigheterna i dessa länder har styrkor — polisiära eller militära — med anknytning till myndigheterna själva, som helt enkelt får angripa enskilda människor och i många fall, som Anna Wohlin-Andersson här har sagt, antingen döda dem eller låta dem försvinna. Vi måste därför observera att denna nya typ av aggression förekommer. Vad gäller stöd till den nämnda föreningen kan jag mycket väl tänka mig att sådant kan utgå, men den saken skall i så fall prövas av en särskild beredning för humanitärt bistånd.
Herr talman! Låt mig bara helt enkelt tacka för den kompletteringen. Jag hoppas att vi skall finna vägar att ytterligare förbättra vårt stöd och att vi kan finna ytterligare kanaler att ta i anspråk för att hjälpa de här människorna. ubåtar att övai fiskeområden
Herr talman! Elving Andersson har frågat mig om jag avser ta några initiativ, så att internationella överenskommelser kan träffas om att ubåtar i fredstid ej skall öva i områden där fiske bedrivs. Elving Anderssons fråga är bl.a. föranledd av att en dansk trålare nyligen förliste på internationellt vatten till följd av att dess fiskeredskap fastnat i en ubåt. Regeringen ser givetvis allvarligt på denna tragiska händelse. Det är möjligt att vi här står inför ett växande problem. Fiske bedrivs i dag i omfattande havsområden och med mycket stora redskap. Samtidigt har ubåtar avsevärd betydelse i olika länders militära verksamhet och underrättelseverksamhet. Militära intressen kolliderar här med fiskeriintressen. På det fria havet, i fiskezoner och exklusiva ekonomiska zoner har som bekant varje stat rätt att låta sina fartyg fritt färdas med behörigt hänsynstagande till andra fartygs säkerhet i enlighet med internationella sjövägsregler. Detta är en rätt som tillmäts avsevärd betydelse inte bara av de stora militärmakterna. I nuvarande internationella klimat förefaller dess värre förutsättningarna inte var särskilt gynnsamma för en internationell överenskommelse, som skulle utestänga ubåtar från stora havsområden eller göra deras verksamhet till föremål för restriktioner utöver vad som följer av de internationella sjävägsreglerna. Vid mitt besök på Irland för en dryg vecka sedan informerades jag av den irländske utrikesministern om de svårigheter som landets fiskare haft med vad man misstänkt vara ubåtar som fastnat i fiskeredskap. Från irländsk sida har man för avsikt att uppmärksamma frågan internationellt, och vi kom överens om att upprätthålla en fortsatt kontakt i detta ärende. Regeringen kommer i olika sammanhang att noga följa utvecklingen för att se om några möjligheter yppar sig att komma till rätta med detta problem.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaret på min fråga. ”Det är möjligt”, säger utrikesministern i svaret, ”att vi här står inför ett ökande problem.” Det är inte bara möjligt — det är ett ökande problem, och det är också en skrämmande realitet för våra fiskare. Våra fiskare har ett mycket riskfyllt yrke. Det är många faror som lurar på haven — det kan vara hårt väder, drivande minor från andra världskriget eller dumpad senapsgas, också från andra världskriget, som följer med trålarna upp. Till detta kommer den fara som övande ubåtar utgör. Vid upprepade tillfällen under senare år har fiskebåtar vid fiske i Skagerack och Kattegatt förlorat trålar under omständigheter som tyder på att redskapen haft kontakt med ubåtar. uppstigning rev upp trålarens botten. Vid denna tragiska händelse omkom fyra fiskare. Den 20 mars i år förliste den danska trålaren Anne Kathrine från Skagen, med tre mans besättning. Även denna gång var en ubåt orsak till olyckan. Dessa händelser har skapat mycket stor och välförståelig oro bland de fiskare som tvingas uppehålla sig för fiske i de farvatten där ubåtarna uppträder. Detta är en orimlig situation. Det torde finnas andra områden som är mer lämpliga för ubåtsövningar än just fiskeplatserna. Det är ubåtar av olika nationaliteter som övar, och därför behövs internationella överenskommelser. Det är i och för sig positivt att utrikesministern säger att han skall följa den här frågan, men jag tycker för min del att det är helt otillräckligt. Det krävs initiativ, och det krävs också en offensiv inställning från den svenska regeringens sida. Jag beklagar livligt, herr talman, att utrikesministern och den svenska regeringen inte är beredd att ta dessa initiativ.

Herr talman! Regeringen har inte för avsikt att vara passiv i den här frågan. Jag vill nämna att Sverige vid ett nyligen avhållet möte med det nordiska kontaktorganet för fiskefrågor föreslog att det här problemet skall tas upp till diskussion inom organet. Det kommer också att ske vid nästa möte, i november 1984. Jag nämnde förut att jag hade diskuterat saken med min irländska kollega. Inte heller i Irland har man egentligen några konkreta förslag om hur man skall hantera frågan, just med hänsyn till de regler som gäller för alla staters fartyg att färdas på internationella vatten. Det är möjligt att frågan kan komma upp till behandling i den internationella sjöfartsorganisationen IMO, men om det går att där driva frågan med någon framgång kan jag inte säkert säga. Jag delar Elving Anderssons uppfattning att det här är ett allvarligt problem. Här utmärker man med all omsorg grund och andra faror för sjöfarande, och sedan far dessa levande grund omkring med katastrofala konsekvenser, som Elving Andersson givit exempel på.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret från utrikesministern. Det gläder mig att han säger att han och den övriga regeringen inte skall vara passiv på det här området. Det framgick tyvärr inte av det första svaret, och därför var det en nyttig komplettering. Det är viktigt att påpeka, som också utrikesministern understryker, att detta inte är ett isolerat problem för Sverige utan att man har precis samma problem i andra nationer — utrikesministern nämner bl.a. Irland. Det är naturligtvis av intresse för alla fiskenationer i dessa områden — i första hand Skagerack, Kattegatt och även Östersjön — att man får till stånd regler. Det borde finnas goda förutsättningar att ta dessa initiativ och även se till att dessa ubåtar att övai fiskeområden initiativ leder till någon form av överenskommelse just på grund av att detta måste uppfattas som ett lika stort problem i övriga fiskenationer som i Sverige.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om bilbälteslag för baksätespassagerare. Jag delar Wiggo Komstedts uppfattning om bilbältesanvändningens betydelse för trafiksäkerheten. Det viktiga är att förmå trafikanterna att använda bälten. Erfarenheten säger oss att det bästa sättet att förmå människor att bete sig på ett visst sätt, är att få dem själva att inse nyttan av beteendet. Om man lagstiftar utan att först ha vunnit förståelse för lagstiftningens syften, riskerar man att lagstiftningen blir ett slag i luften. Som jag hoppas har märkts, pågår sedan någon tid informationskampanjer om bältenas betydelse för dem som åker i baksätet. Dessa kampanjer kommer att intensifieras under året. Jag utgår ifrån att informationen skall sprida sådana kunskaper om bilbälten att lagstiftning kan bli ett meningsfullt medel till ytterligare attitydpåverkan. Inför massmedierna har jag tidigare sagt att jag tror att lagstiftning kan bli en realitet inom en femårsperiod. Erfarenheterna av de pågående informationsaktiviteterna får visa när inom denna femårsperiod ett regeringsbeslut om obligatorisk bältesanvändning i baksätet kan fattas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tio års erfarenheter av skyldigheten att använda bilbälte i bilarnas framsäten har varit positiva. De har också gett oss lärdomen att vi spar många hundratals människoliv varje år — och förhindrar att många blir invalider och utsätts för svåra skador. Dess värre behövdes det en lagstiftning för att få svenska folket att använda bilbälte i framsätet. Försöken med frivillighet gav ett mycket dåligt resultat när det gäller användningen. Nu är situationen densamma när det gäller att använda bilbälte i baksätet. Siffrorna är i dag ungefär desamma som gällde för framsätesanvändandet för ca tio år sedan. Forskarna är överens — vi skulle minska antalet dödade och skadade i trafiken mycket kraftigt om vi använde bilbälte i baksätet i samma omfattning som vi använder bilbälte i framsätet. Uppfattningen bland forskarna varierar när det gäller antalet människoliv som spars. Det finns de som hävdar att det rör sig om ett par hundra människoliv per år. Men oavsett vilket antal det handlar om är forskarna överens om att det här är en viktig åtgärd. Vad som bör göras är ganska klart — vi måste tyvärr ha en lag som säger att vi skall använda bilbälte i bilarnas baksäten. Jag säger tyvärr, eftersom det inte sammanfaller med min ideologiska uppfattning. Jag tycker att man skall ha ett mindre antal lagar och en större frivillighet, men ibland måste man som bekant dagtinga. Jag gör det personligen i den här frågan, och jag gör det efter många års erfarenhet i trafiksäkerhetsutredningen, där vi fått många belägg för att åtgärder måste vidtas för att rädda människoliv. Här skiljer sig tydligen statsrådets och min uppfattning. Jag tycker att vi har tillräckligt underlag för att kunna konstatera att det inte räcker med information och frivillighet. I dag skadas många framsätespassagerare på grund av att baksätespassagerarna vid olyckor kastas framåt och slår i framsätespassagerarna. Jag vill då fråga statsrådet: Är det rimligt att utsätta framsätespassagerarna för denna onödiga olycksrisk? På vilket annat område i samhället är vi beredda att acceptera att ett stort antal människor omkommer varje år utan att vi vidtagit de skyddsåtgärder som står till buds.

Herr talman! Det är inte lagstiftningen i sig som gör att man räddar liv, utan det är det förhållandet att man får människor att använda bilbältet. Om jag inte minns fel, Wiggo Komstedt, var det ca 40 96 som använde sig av bilbältet i framsätet när vi för tio år sedan var beredda att lagstifta. Situationen i dag är att man räknar med att knappt 10 96 använder bilbältet i baksätet. Jag är ganska övertygad om att den informationsverksamhet som nu satts i gång och intensifierats kommer att göra det lättare än det var för tio år sedan att få människor att använda sig av bilbältet i baksätet. Även om jag sagt ”inom fem år” är jag ganska övertygad om att vi, framför allt om vi hjälps åt med detta arbete, skall kunna få till stånd en lagstiftning betydligt tidigare än inom fem år. Självfallet skall vi ligga på för att förkorta tiden och se till att vi får en lag så snabbt som möjligt. Men först och främst måste vi förmå människorna att använda bilbältet i baksätet och därmed rädda liv.

Herr talman! Nej, naturligtvis är det inte lagstiftningen som sådan som räddar liv. Men indirekt är det faktiskt så, eftersom folk inte använder bilbältet i någon större utsträckning förrän man infört en lagstiftning. På det sättet är det ju indirekt lagstiftningen som räddar liv. Att det var 40 76 som använde bilbältet i framsätet när vi för tio år sedan införde lagstiftningen och att det nu är 10 96 som använder bilbältet i baksätet är ju i stället ett argument för vad jag säger. Trots att 40 96 använde bilbältet i framsätet för tio år sedan var vi faktiskt ändå tvingade att lagstifta för att få ordning på detta. Nu är det 10 96 som använder bilbältet i baksätet, och då tycker jag att det finns ännu större anledning att införa en lagstiftning för att få människor att använda bilbältet. Jag tror faktiskt att det är lättare i dag än för tio år sedan, eftersom folk nu vant sig vid att vi har en lagstiftning om användning av bilbältet i framsätet och det inte är många som protesterar mot den. Då kommer säkerligen en motsvarande lagstiftning för baksätespassagerarna att accepteras på samma sätt. Jag upprepar min tidigare fråga till statsrådet: På vilket annat område i samhället är vi beredda att acceptera att hundratals människor omkommer? I yrkeslivet — i industrier och i vilken verksamhet som helst — försöker vi hitta nya skyddsanordningar för att rädda människoliv. Här har vi en skyddsanordning. Jag kan spä på med att ytterligare fråga: Är det vettigt och konsekvent att vi fortsätter att tillämpa en lag som säger att alla personbilar skall vara utrustade med säkerhetsbälten i baksätet. Det sitter bälten för 500 milj.kr. i våra bilars baksäten. Dessa bälten hänger där och används inte av mer än ca 10 96 av passagerarna. Detta är inkonsekvent, och vi borde kunna avskaffa den lagen. Den som är intresserad av att använda bilbälte i baksätet, sätter in ett sådant, precis såsom fallet är i andra sammanhang där någon är intresserad av att skydda sig mer än vad andra är. Jag har litet svårt att förstå statsrådets argumentering när det gäller de 40 resp. 10 procenten. Dessa siffror talar tvärtom för en lagstiftning.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att en översyn av riktlinjerna för att medge vägvisning kommer till stånd. Bakgrunden till frågan är att ett industriföretag i Norrbotten under flera år utan framgång sökt tillstånd till vägvisning till företaget. Föreskrifter om vägvisning meddelas av trafiksäkerhetsverket med utgångspunkt i vägmärkesförordningen . Trafiksäkerhetsverket har meddelat föreskrifter både för den allmänna vägvisningen och för särskild vägvisning till exempelvis industrier. Enligt dessa föreskrifter kan vägvisning till en industri anordnas från närmaste allmänna väg eller större gata. Vägvisning bör dock inte ske om industrin ändå är lätt att finna. En och samma vägkorsning får inte förses med så många vägvisare att det uppstår svårigheter för trafikanterna att hinna med att läsa. Den skylt som kan komma i fråga har formen av en pil. Skylten är vit och har svart text. På den kan t.ex. ”industri” eller ”hyvleri” anges. Det är väghållaren som fattar beslut om vägvisning. Om väghållaren inte anser att det är nödvändigt med vägvisning till en industri eller liknande, och allmänna intressen inte talar emot det, är det numera möjligt att själv få bekosta denna typ av vägmärken. Trafiksäkerhetsverket har påbörjat en översyn av sina föreskrifter för vägvisning. Det finns därför inte någon anledning för mig att ta några initiativ i ämnet.

Herr talman! Man kan kanske tycka att digniteten på den fråga som jag har ställt till kommunikationsministern inte är av den arten att ministerns tid skulle behöva upptas. Men det finns onekligen i vårt land många exempel på onödig byråkrati — det har varit debatter om Krångelsverige osv. Med det i bakhuvudet har jag med ett visst intresse läst aktstyckena om ett företags försök att få sätta ut några hänvisningsskyltar. Jag är medveten om att det måste finnas regler och förordningar om hur vägskyltar får uppsättas. Man behöver ingen större fantasi för att tänka sig hur det skulle se ut efter vissa vägar om det i stort sett skulle vara fritt fram. I de delar av vårt land där avstånden är stora — och där vissa vägar som väsentligt kan förkorta transporterna inte ens finns med på vägkartorna — tycker man emellertid att det borde finnas möjlighet till andra bedömningar. En smidigare tillämpning av de bestämmelser som finns — eller ändrade bestämmelser — kunde kanske vara till nytta för många parter. Detta var funderingen bakom min fråga till kommunikationsministern. Ministern säger i svaret på min fråga att trafiksäkerhetsverket har påbörjat en översyn. Det är min förhoppning att man då tar särskilda hänsyn till de regionala skillnader som finns i vårt land. Om jag har uppfattat svaret rätt är det numera möjligt för t.ex. industrier att själva få bekosta och sätta upp den här typen av vägmärken. Därmed vill jag tacka kommunikationsministern för svaret på frågan.
Herr talman! Jag kanske skulle ha gjort den kompletteringen, John Andersson, att syftet med trafiksäkerhetsverkets översyn är att göra generösare bestämmelser till förmån för industrier och andra inrättningar. Jag är helt övertygad om att man är tvungen att skapa sådana förutsättningar. Samtidigt vill jag — som John Andersson själv gjorde — varna för att man kan få alltför tät skyltning, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det företag som John Andersson nämner i sin fråga är beläget uppe i Norrbotten, i Siekasjärvi. Där var jag i förra veckan, och då konstaterade jag att till den platsen fanns det vägvisningar på fyra olika punkter av vägnätet. Nu vet jag ju att de som skall besöka just det sågverk som det här är fråga om inte har så många vägar att välja på, när man vet att sågverket är beläget i Siekasjärvi. Jag kan alltså försäkra John Andersson att man då hittar sågverket. Det är inget problem, därför att det rör sig om en mycket betydande industri där uppe. Men jag hoppas som sagt att översynen skall ge oss möjligheter till en liberalisering av bestämmelserna för Norrlands vidkommande, så att vi därmed når det syfte som både John Andersson och jag vill tala för i det här avseendet.
Herr talman! Eftersom kommunikationsministern uppehöll sig vid det företag jag anfört som exempel kan jag väl säga att det av de handlingar som jag läst framgår att här finns en förbindelseled mellan två vägar. Om man väljer den vägstumpen förkortas transporterna till en viss plats. Det är viktigt, men enligt vad jag inhämtat skall den sträckan åtminstone inte finnas med på alla kartor. Detta kan vi emellertid lämna därhän. Väsentligt är ju att man gör den här översynen. Därvidlag är jag ense med kommunikationsministern, att det kanske inte är lämpligt att man så att säga blir liberal över hela landet. Man kan väl införa någon sorts ödemarkslicens och ta hänsyn till det förhållandet, att vi har så stora avstånd i Norrland.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har, med hänvisning till att Herrljunga numera saknar sovvagnsförbindelse med Stockholm, frågat mig om jag vill medverka till att villkoren för nattågens uppehåll för påstigning omprövas.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag kan knappast tacka för det sakliga innehållet, eftersom kommunikationsministern valt att i svaret utgå från huruvida jag tycker att tågen skall stanna i Herrljunga, och det angår inte riksdagen. På denna punkt kan jag dela kommunikationsministerns uppfattning, som jag känner till. Men jag hade inte frågat om detta, utan jag hade frågat huruvida kommunikationsministern möjligen ville medverka till att de bestämmelser som gäller för nattågens uppehåll skulle kunna förändras — av det enkla skälet att jag i det här avseendet fått upplysningen att det stör dem som redan har lagt sig, om tågen stannar. Men först ett par ord om varför en sådan här situation uppstår. Från Göteborg till Stockholm har det tidigare gått två sovvagnståg, varav ett stannade i Herrljunga. Detta tidigare sovvagnståg har numera upphört att gå, och då kan frågan om en omprövning av möjligheterna att låta det senare tåget stanna ha en högre aktualitet. Jag är litet förvånad över att man i ett brev från SJ:s ledning har förklarat, att man satsat på att göra nattresan med det sena nattåget från Göteborg till Stockholm så störningsfri som möjligt och att man har velat undvika ”olämpliga” nattuppehåll. Varje nattuppehåll, säger man, ger ju störningsrisker för de många som redan sover. Med hänsyn till denna lysande motivering begriper jag uppriktigt sagt inte varför man stannar någon gång! Nog förstår jag att det är skönt för dem som lagt sig att få sova vidare, men för oss som bor på mellandistans är det alldeles uppenbart att detta inte — även om man hyser största respekt för en störningsfri nattsömn — kan upphöjas till en kungstanke på lång sikt i dessa frågor. Det är detta jag vänt mig emot och har velat ha kommunikationsministerns syn på. Följaktligen är jag inte så glad över svaret, som något avvisande handlar om något helt annat än vad jag frågade om. Det var alltså inte fråga om huruvida tåget skall stanna på en enskild station eller inte, men väl om man kan acceptera vilken motivering som helst för ett uteblivet uppehåll, som nu faktiskt sker i fallet Herrljunga. Den frågan tycker jag fortfarande kvarstår. Jag skulle vara mycket tacksam om kommunikationsministern ville utveckla detta.
Herr talman! Jag har svarat vad jag egentligen har anledning att svara. Riksdagen har beslutat att det är SJ som i sådana här frågor självständigt får bestämma om tidtabeller liksom på vilket sätt man skall ordna exempelvis sovvagnstrafiken. Rent principiellt tycker jag givetvis att SJ skall försöka så långt möjligt ordna med sovvagnstrafik liksom annan service för de sträckor som SJ kör. Lika principiellt håller jag fast vid det riksdagen har beslutat, nämligen att det är SJ som självständigt får bestämma. SJ har ju det bästa kunnandet i det här avseendet — det är jag helt övertygad om. Där tror jag att Arne Andersson i Ljung och jag tycker likadant. Det måste vara upp till SJ att ta ställning i de här frågorna. Det är orimligt att vi här i riksdagen skall detaljbestämma när det gäller trafikutövningen i sådana här avseenden.
Herr talman! Jag vidhåller den uppfattning som jag redan gett uttryck för, nämligen att vi inte kan sitta här i riksdagen och bestämma om ett enskilt tågs uppehåll vid någon speciell station i Sverige. Frågan gällde ju faktiskt om SJ-ledningen, beträffande förfrågan varför det inte finns en viss tågförbindelse, får uttrycka sig precis hur som helst.
Antagningen till den statliga trafikflygarutbildning som startades den 2 april 1984 har enligt flera rapporter ej skett enligt vedertagna principer om bästa meriter och lämplighet. Trafikflygarskolans utbildning är uppdelad i en grundläggande del som staten ansvarar för och en bolagsanpassad med SAS som huvudman. Behörighetsbestämmelserna är omfattande. En särskild antagningsprövning sker till grundutbildningen, och ytterligare en bedömning görs inför den bolagsanpassade utbildningen.
Det är en utomordentligt trivial synpunkt att ett uppehåll stör dem som redan har gått till sängs i sin kupé så pass mycket att man undviker att stanna — den motiveringen kan ju rimligen inte hålla. Man måste acceptera att det är ett dåligt svar som lämnats. De som fått svaret känner sig missbelåtna med det.
I förordningen om statlig trafikflygarutbildning undantas inte någon kategori av behöriga sökande från rätt till utbildningen. Till de 15 platserna i trafikflygarutbildningen sökte 900, bl.a. 43 flygvapenanställda piloter, vilka alla uppfyller behörighetskraven. Samtliga fick sina ansökningar i retur med beskedet att de inte kunde bli aktuella för prövning till trafikflygarskolan.
Av den anledningen hade det varit klädsamt om ministern hade sagt att det säkert finns andra och mer tungt vägande skäl. Nu kan jag själv knappast finna några sådana. Man har dessutom i svaret sagt att det tidigare tåget har en så obekväm ankomsttid till Stockholm att man ansett att man av det skälet inte vill ha något uppehåll. Det är för den resande ganska ointressant när tåget kommer till Stockholms central, eftersom man ändå enligt bestämmelser får ligga kvar till kl. 07.00, om jag minns rätt. Frågan handlar om att SJ:s ledning inte hur slarvigt som helst skall få besvara fullt motiverade propåer om den ena eller den andra förträffligheten. Det hade jag väntat mig att kommunikationsministern skulle tycka var en angelägen fråga.
Detta förfarande strider enligt min mening mot högskolelagens 10§.
Är så icke fallet, måste jag medge att jag är besviken över kommunikationsministerns inställning. Den innebär att SJ:s ledning i fortsättningen har fria händer att vara nonchalant mot dem som mycket hövligt förfrågar sig om den ena eller den andra tingens ordning.

Herr talman!

Frågan är föranledd av att ett antal militära flygförare inte antagits till den nyligen startade civila trafikflygarutbildningen. Den civila trafikflygutbildningen omfattar en grundutbildningsdel, som staten svarar för, och en bolagsanpassad del. För antagning till utbildningen ställs ett antal grundkrav. Vissa av dessa krav är något högre än för antagning till militär flygutbildning. Detta innebär att frågan om militära flygförare är behöriga att antas till trafikflygarutbildning måste prövas från fall till fall. Grundutbildningsdelen, som äger rum vid trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed, skall ge eleverna en grundläggande flygutbildning. De militära flygförarna som sökte till skolan hade en sådan utbildning. Om man jämför utbildningen vid trafikflygarhögskolan och den grundläggande militära flygoch flygslagsutbildningen finner man givetvis skillnader med hänsyn till skilda utbildningsmål. Av den 18 månader långa utbildningen vid trafikflygarhögskolan avser endast en mindre del frågor som inte omfattas av den militära utbildningen. Den kompletterande utbildning på ca 3 månader som krävs för att den militärt utbildade flygföraren skall nå den kompetens som eleverna vid trafikflygarhögskolan fått efter avslutad utbildning kan erhållas på annat håll. Det finns således av utbildningsskäl inga hinder för de militärt flygutbildade att civilt utöva pilotyrket.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. 1980/81:6 sägs ingenting om att en flygvapenpilot inte skulle vara behörig, och det anser tydligen inte kommunikationsministern heller i princip. I min fråga nämndes en grupp flygvapenpiloter som vägrats prövning av sina ansökningar. När de fick sina ansökningar i retur från CFV var det med beskeden: 1. att TFHS — trafikflygarhögskolan — endast genomför en grundläggande utbildning, vilken piloterna redan hade, 2. att avsikten med TFHS tillkomst är att flygvapnet skall få behålla sina piloter, 3. att elevgruppen måste vara homogen samt 4. att TFHS-utbildningen inte innebär garanti för arbete i flygbolag, eftersom man måste prövas på nytt till den bolagsanpassade utbildningen. Argument 1. är inte korrekt; detta argument åberopar även kommunikationsministern. Flygvapenpiloternas utbildning är inte inriktad mot civil luftfart, och de borde därför kunna jämföras antagningsmässigt med dem som har civil flygutbildning med A och B-certifikat. De är nämligen aktuella för TFHS. Nästa argument, att TFHS kommit till för att flygvapnet skall få behålla sina piloter, har jag förståelse för, men det problemet måste mötas på annat sätt. Om den fjärde punkten kan sägas följande. I avtalet mellan staten och SAS förutsätts att rekrytering av piloter till civilt trafikflyg sker av vid skolan utbildade. På annat sätt kan man inte tolka avtalet och den skriftväxling jag har tillgång till. I 5 § sägs att SAS ”senast 9 månader före kursstart skall precisera hur många elever SAS skall vidareutbilda, varvid avvikelsen från det tidigare angivna preliminära behovet får vara +10 96”. ”Behovet” är liktydigt med SAS behov av nyrekrytering. I 8§ står det att SAS antar elever till bolagsanpassad vidareutbildning i princip enligt vad som angivits i 5 §. I en anmärkning till 5 § står det: ”Det förutsätts att till grundutbildning antas elever som behövs för det civila trafikflyget i övrigt och att SAS medverkar till att erforderliga överenskommelser med berörda flygbolag träffas.” Skolans dimensionering bygger alltså på att tillmötesgå ett beräknat årligt behov av piloter till trafikflygbolagen. Herr talman! Jag har här ett par brev som bekräftar att min oro för styrd rekrytering till SAS är befogad. I ett massorev till sökande om anställning som pilot vid SAS svarar bolaget den 11 februari 1983: ”Vi räknar inte med någon rekrytering förrän tidigast 1985/86. På svensk kvot kommer en prioritering att ske av ett 50-tal reservofficerare som utbildats av flygvapnet och SAS gemensamt och därefter kommer pilotaspiranterna att rekryteras från den nya statliga trafikflygarhögskolan, som förväntas starta om något år.” Den som är flygvapenpilot på stat har således inga reella möjligheter att bli civil trafikpilot. Det avslag på ansökningarna till TFHS som de 43 piloterna fick har prövats av regeringen, som avslagit besvären med samma argument som CFV. Jag O att en ansökan från behörig sökande till statlig högskoleutbildning kan lämnas utan beaktande; O att det är rätt att utestänga någon från en utbildning med hänvisning till syften beträffande utbildningen som inte går att utläsa ur förordningen samt O att man kan vägra en individ den vidareutbildning han önskar med hänvisning till att han redan fått en för samhället kostsam utbildning.

Herr talman! Det finns en förteckning över högskolor som omfattas av högskolelag och högskolestadga. Trafikflygarhögskolan är inte med på den förteckningen, eftersom det för TFHS gäller speciella omständigheter, som också reglerar antagningen till skolan. TFHS skall ge eleverna en grundläggande flygutbildning. En utgångspunkt för utbildningen är att eleverna inte har någon mer omfattande flygutbildning. Om utbildningen skall kunna drivas rationellt och kostnadseffektivt krävs att eleverna med avseende på förkunskaper utgör en homogen grupp. Det går inte, åtminstone inte f. n., att låta eleverna genomgå endast delar av utbildningen, bl.a. av resursskäl. En antagning och dubbelutbildning av militära flygförare som har en grundläggande flygutbildning skulle innebära ett betydande resursslöseri och strida mot TFHS syfte. I avtalet om samarbete med civil trafikflygarutbildning sägs att SAS har framhållit att antagning till den bolagsanpassade utbildningen inte innebär, Görel Bohlin, anställning vid SAS. Sådan anställning skall föregås av sedvanligt uttagningsförfarande. För inte så länge sedan har jag, i en tidigare diskussion i denna fråga, till Görel Bohlin sagt att jag utgår från att vi efter något år har anledning att se över denna utbildning. Det står jag fortfarande fast vid.
Herr talman! Det är här fråga om rättstrygghet och om rätten att komma in på en utbildning som man efterfrågar. Det är faktiskt inte riktigt att flygvapenpiloterna har samma grundutbildning som ges i första delen, del A, av utbildningen vid trafikflygarhögskolan — i alla fall inte enligt de uppgifter som jag har fått. Det finns, kommunikationsministern, en stark koppling mellan utbildningen vid trafikflygarhögskolan och anställning vid SAS. Eftersom det förekommer en rad hinder för antagningen till skolan, innebär det också hinder för de militära piloterna att i framtiden ägna sig åt civilt trafikflyg i stället för åt ett militärt, om de nu vill det. I en frågedebatt med mig den 16 januari angående tillkomsten av den nya pilotutbildningen och piloternas arbetsmarknad framhöll kommunikationsministern, som svar på en fråga om skolans elever skulle ha företräde till tjänst vid SAS, att SAS uttryckligen hade sagt att något sådant inte skulle förekomma. Jag är därför alldeles övertygad om att kommunikationsminis tern för sin del anser att skolans elever inte skall ha företräde till tjänst. Problemet är emellertid att den sammanlagda effekten av uttalanden i brev som jag har tillgång till och avtalets utformning leder till ett företräde till tjänst, och därmed till hinder för de militära piloterna. Jag har framför mig en artikel som alldeles nyligen har varit införd i Flygvapen-Nytt. I den skriver överste Torselius: ”SAS och LIN har dock varit med och utformat utbildningen så att den passar deras behov. De tar även ut eleverna tillsammans med FV. Sannolikheten för att de efter utbildningen även anställer eleverna är stor.” Jagär orolig för att vi här får en styrd rekrytering, som utestänger grupper.

Fru talman! Riksdagen och dess näringsutskott har haft ett styvt arbete med energifrågorna under det här riksmötet. Man har redan behandlat flera propositioner — och ytterligare ett antal återstår. I dag behandlar vi ett omfattande betänkande med anledning av regeringens budgetförslag och ett stort antal motioner. Det ligger mycket och omsorgsfullt arbete bakom detta betänkande. Jag vill passa på att uttrycka min uppskattning för det sätt på vilket utskottet hanterar energifrågorna. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att kammarens ledamöter visat en så påtaglig beredskap att försöka lösa de här ofta svåra och kontroversiella frågorna i betydande samförstånd. Det faktum att vi har 61 reservationer till detta betänkande bör t.ex. inte undanskymma ett annat faktum — nämligen att bakom de beslut som nu föreslås står i så gott som alla delar en bred majoritet av Sveriges riksdag. Jag hoppas att vi skall kunna fortsätta i den andan. För vad det i grund och botten ändå handlar om är att vi gemensamt skall ta ansvar för den energipolitik som vi förband oss att följa efter folkomröstningen för fyra år sedan. Självfallet finns fortfarande delade meningar i flera viktiga avseenden. Jag har varken förhoppningar eller ambitioner att dessa meningsmotsättningar skall suddas ut. Däremot har jag och regeringen ambitionen att komma med sådana förslag att riksdagen skall kunna nå en betydande enighet i vart fall om den principiella inriktningen. Mot bakgrund av våra erfarenheter hittills kan vi ha goda förhoppningar inför det fortsatta arbetet, och jag är övertygad om att svenska folket känner stor tillfredsställelse över att åren av strid och konflikter nu har ersatts av konstruktivt handlande och utvecklingsarbete inför framtiden. Fru talman! Dagens debatt handlar alltså om de förslag på energiområdet som regeringen förde fram i budgetpropositionen, och om en lång rad motioner. Utskottsmajoritetens föredragande, Lennart Pettersson, kommer att redovisa och motivera utskottets ställningstagande till de aktuella frågorna. Jag skall därför för min del ägna en stund åt att försöka placera in dagens frågor i ett något vidare perspektiv — som en del av de insatser som riksdag och regering nu har vidtagit och kommer att behöva vidta för att bygga ett energisystem för framtiden. Detta skall vara säkert och billigt, det skall i största möjliga utsträckning utnyttja varaktiga, inhemska och förnyelsebara energikällor, och det skall uppfylla mycket höga krav i vad gäller hushållning och miljö. Låt oss först och främst konstatera att den oljeersättningspolitik, som vi alla vid 1981 års energipolitiska beslut betraktade som den viktigaste uppgiften under 1980-talet, ger påtagliga resultat. Oljeförbrukningen har minskat med mer än en fjärdedel. Det betyder över 7 miljarder i förbättring av bytesbalansen. Men ännu svarar olja för mer än hälften av energiförsörjningen, och kostnaderna ligger netto på över 30 miljarder kronor per år, dvs. nästan en femtedel av de totala importkostnaderna. Därför finns det i dag ingen anledning att dämpa takten i oljeersättningen. Skälen till att ersätta olja är många. Det handlar fortfarande om att förbättra vårt lands ekonomi. Det är fråga om att förbättra miljön — oljan är ju den utan konkurrens största försurningskällan och miljöförstöraren i vårt samhälle. Det handlar vidare om att skapa en mer balanserad energiförsörjning där ny teknik och nya, miljövänliga energikällor introduceras på oljans bekostnad. Samtidigt skall vi redan nu vidta de åtgärder som krävs för att göra kärnkraftsavvecklingen möjlig. En viktig uppgift för framtiden är att finna den bästa — och den rätta — användningen för de olika energislagen och energikällorna, inkl. oljan. Sist men inte minst handlar det om att nu verkligen ta till vara de chanser till industriell utveckling och nya arbetstillfällen som den under alla förhållanden nödvändiga ombyggnaden av det svenska energisystemet ger OSS. I det investeringsprogram som regeringen lade fram hösten 1982 koncentrerades insatserna till fjärrvärmeutbyggnad och introduktion av fasta bränslen, framför allt torv. Dessutom avsattes betydande resurser för stöd till teknikutveckling och samordnad upphandling genom den s.k. energiupphandlingsdelegationen. Resultaten från 1983 är goda. Fjärrvärmeutbyggnaden var förra året ca 25 Jo större än året före. Vi nådde tekniska genombrott på flera områden av stor betydelse, inte minst för miljön. Exempelvis fick värmepumparna sitt definitiva genombrott under 1983. Beslut fattades om ett tjugotal större värmepumpar i fjärrvärmenät, och branschen räknar med att omkring 15 000 mindre värmepumpar installerades. Med stöd av den s.k. kolmiljöfonden och de hårda miljökrav regeringen ställer håller nya metoder för förbränning och rening på att utvecklas av svensk industri. Dessa metoder minskar miljöskadorna radikalt. När det gäller inhemska bränslen har vi vidtagit en rad åtgärder för att bredda och underlätta introduktionen. Momsbefrielsen av de inhemska bränslena ökar förutsättningarna för introduktionen också i småskaliga system, och den ökar konkurrensförmågan gentemot framför allt olja och kol i de större värmecentralerna. Till det skall läggas det generösa investeringsstöd som lämnas till anläggningar som använder inhemska bränslen. De investeringsbeslut som fattades under 1983 innebär därför att antalet torveldade anläggningar inom landet kommer att tiodubblas — från 6 hösten 1982 till ett sextiotal. 11981 års energibeslut beräknades skogsenergin svara för den största delen av de inhemska fasta bränslena år 1990. Men introduktionen gick länge trögt, bl.a. beroende på konkurrensen om skogsråvaran. Sedan regeringen under förra året vidtagit en rad åtgärder för att lösa dessa problem har vi nu också fått fart på användningen av skogsbränslen. Ett mycket viktigt resultat av regeringens arbete är att den beräknade kolanvändningen nu kunnat minskas betydligt jämfört med planerna för bara ett par år sedan. Vår strategi för att ersätta olja och kärnkraft är att kolet är det alternativ som skall komma i fråga i sista hand, sedan andra möjligheter har prövats. Därför stöder vi inhemska bränslen, värmepumpar, solvärme, el i omställningsbara system osv. Samtidigt har kolskatten höjts kraftigt och förslag om tillståndsprövning av alla koleldade anläggningar samt skärpta miljökrav har lagts fram. En förutsättning för kolanvändningen är att den kan fylla kravet att miljöeffekterna skall minska jämfört med anläggningar som ersätts. Detta har lett till att kommun efter kommun nu har ändrat sin planering — från kol till värmpepumpar, inhemska bränslen och el. Den beräknade kolanvändningen blir nu högst 34 miljoner ton. Och jag vill understryka högst — siffran 34 miljoner ton 1990 skall inte ses som ett mål utan som en uppskattning. Målet är att minimera kolanvändningen. De investeringar som på det här sättet har gjorts ger naturligtvis betydande effekter på sysselsättningen och på industrins efterfrågan. Särskilt glädjande är att en stor del av de nya arbetstillfällena skapas inom regioner som drabbats värst av arbetslösheten. Det var ju också f. ö. ett av skälen till att energisatsningarna gavs en viktig roll i den särskilda Norrbottenpropositionen förra året. De insatser som gjordes under förra året skall ses som grunden till en mera långsiktig strategi för att skapa en balanserad energiförsörjning. Nu går vi vidare. Riksdagen kunde strax före jul fatta beslut om ett nytt treårigt oljeersättningsprogram och ett investeringsprogram för 1984. Beslut fattades också som gör att naturgasen på rimliga villkor kan introduceras i vårt land. Vi räknar med att senare i vår ta ställning till förslag om energiforskningen, kol, olja och vattenkraft. Oljeersättningsoch investeringsprogrammet utgör, tillsammans med det nya energiforskningsprogram som kammaren alltså skall ta ställning till i början av juni, den hittills mest omfattande satsningen på utveckling av ny energiteknik. Samtidigt har vi nu nått så långt att vi är aktiva i hela utvecklingskedjan — från grundforskning till praktisk introduktion. Vi arbetar nu också intensivt med några områden av stor betydelse för energiförsörjningens rätta utformning och inriktning. Miljöfrågorna står i centrum. Särskilda insatser görs, utöver vad som utförs inom ramen för kolmiljöfondens arbete, också inom regeringens aktionsgrupp mot försurning och inom ramen för de uppdrag att utreda frågorna om miljökrav för torv som energiverket nyligen — i förra veckan — fått och genomför i nära samarbete med naturvårdsverket. Elanvändningsfrågorna är också av central betydelse. Vi måste se till att använda elen på 1980 och 1990-talet på ett sådant sätt att vi inte försvårar kärnkraftsavvecklingen. Rätt använd —iutvecklingsbara och omställningsbara system — kan den el som används till uppvärmning faktiskt underlätta kärnkraftsavvecklingen. Den kan ju bytas ut mot andra värmekällor och behöver därför inte ersättas med ny elproduktion. Men också andra problem i samband med elanvändningen kräver åtgärder — det gäller t.ex. avvägningen mellan el och inhemska bränslen. Det är bra om el kan konkurrera ut olja och kol — men inte om el hämmar introduktionen av inhemska bränslen. Regeringen arbetar nu mycket intensivt med praktiska åtgärder på detta område. På ytterligare ett par områden räknar regeringen med att inom kort kunna redovisa sina förslag för riksdagen. Det gäller formerna för den kommunala energiplaneringen och storstädernas värmeförsörjning. Ett av de viktigaste krav som vi ställer på framtidens energisystem gäller ju miljön. Vi har ett stort ansvar att välja och utveckla det system som tillsammantaget ger minst miljöskador. Och det är inget tvivel om att försurningen och andra miljöskador till följd av förbränning är de i särklass allvarligaste. I anslutning till den mycket viktiga försurningsdebatten ifrågasätter nu er del också beslutet att avveckla kärnkraften. Fru talman! Det är möjligen så att det fanns de som vid folkomröstningen för fyra år sedan inte såg hela vidden av sambandet mellan förbränningen av olja och fasta bränslen å ena sidan och försurning och andra miljöproblem å den andra. Men det är alldeles klart att samtliga partier måste ha insett det sambandet. Dessa frågor var kända redan vid den tiden, väl utredda bl.a. av energikommissionen och den särskilda utredningen om energi, hälsa och miljö. I sak har vi inte fått veta något nytt sedan dess som ger oss anledning att förändra tidigare ställningstaganden i fråga om kärnkraften. Jag tycker att det skulle vara utomordentligt olyckligt om de mycket allvarliga problem som försurningen utgör skulle utnyttjas i taktiskt syfte. Vad vi i stället måste samla oss till är gemensamma och handfasta åtgärder för att lösa problemen med försurningen och förgiftningen samtidigt som vi fullföljer folkomröstningsbeslutet. Fru talman! Vi kan alltså konstatera att vi har lagt ut kursen och kommit en bit på väg när det gäller 1980-talets främsta uppgift liksom det mera långsiktiga målet. Låt oss se till att vi håller den kursen! Nästa vår, när vi utifrån bl.a. EK 81:s arbete skall lägga fast kursen för ytterligare etapper, kommer vi att i än högre grad behöva visa konsekvens, samarbetsförmåga och handlingskraft.